Herr talman! När Arvsfonden startade 1928 var den världsunik och är så än i dag. De första arven kom från en sömmerska, en väverska och en stadsarbetare. När fonden startade delades pengar ut till mindre bemedlade ungdomar, som man sa på den tiden, vilket gjorde högre studier möjliga för de ungdomar som inte hade rika föräldrar. Fonden delade också ut pengar till barnrika familjer som inte hade de bästa ekonomiska förutsättningarna. Detta var innan vi hade vare sig barnbidrag eller studiebidrag. Jag tror att många inte vet så mycket om Allmänna arvsfonden och hur fonden historiskt, och än i dag, är med och utvecklar vårt samhälle på många olika och bra sätt. Varje år kommer tusentals ansökningar in. Några exempel som har startat som arvsfondsprojekt är mödravård, barnavårdscentraler, färdtjänst, Bris hjälptelefon, Glada Hudik-teatern med mera. Varje år får cirka 400 projekt i Sverige ekonomiskt stöd från fonden, och under de senaste tio åren har över 5 miljarder kronor delats ut till cirka 1 700 utvecklingsprojekt. Nuvarande regelverk säger att projekten ska vara av ideell karaktär och vara nyskapande och utvecklande för barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Stöd ska inte lämnas till organisationers löpande verksamhet. Vi socialdemokrater välkomnar att det i den nya lagen, som kommer den 1 juli, blir en ny målgrupp: äldre. Som äldre räknas 65 år och uppåt. Här kan det finnas skäl och utvecklingsmöjligheter som syftar till att stärka äldres delaktighet och bidra till bättre livsvillkor. Det är väldigt bra och kommer att behövas efter covid-19, och när allt fler har blivit vaccinerade blir detta möjligt. Ett modernt regelverk för Allmänna arvs-fonden Vi hoppas att bland annat pensionärsorganisationerna ska engagera sig i denna möjlighet att påverka och göra något utvecklade för den nya målgruppen och att de kommer in med bra ansökningar den 1 juli och framåt i tiden. Det kommer också att bli ändringar i lagen från, som det står i dag, nyskapande till utvecklande. Den målgrupp som har sökt ska vara med i planeringen och genomförandet av projektet, och verksamheten ska kunna leva vidare efter att stödet har upphört. Det har varit praxis att jobba så, men nu kommer det in i den nya lagen. Nytt är också att arv eller försäkringsbelopp som tillfaller fonden kan avstås till sambo i fler fall än tidigare. Regeringen kommer också att återkomma när det gäller demokrativillkor för fonden. Herr talman! Vi socialdemokrater yrkar avslag på samtliga motioner. Vi yrkar bifall till lagändringarna och till vår reservation nummer 6, som vi har med flera partier. Vi har också ett särskilt yttrande där vi utvecklar varför vi inte tycker att det behövs något tillkännagivande till regeringen om att bredda Allmänna arvsfonden för hemlösa. Enligt socialtjänstlagen är det kommunernas ansvar att hemlösa har en bostad. Det är inte något som ska drivas i projektform. Regeringen har gett stöd till kommunerna för att arbeta med akut hemlöshet och också gett stöd till ideella organisationer i deras viktiga arbete mot hemlöshet.

Herr talman! I dag debatterar vi betänkandet Ett modernt regelverk för Allmänna arvsfonden . Allmänna arvsfonden har funnits i snart 100 år. Fonden har verkligen bidragit till att utveckla samhället på olika sätt. Fonden ska främja verksamhet för målgrupperna barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Det är bra att en modernisering av lagen sker så att den blir både mer tydlig och mer lättöverskådlig för dem som berörs och för de organisationer som kan söka medel ur fonden. Herr talman! Vet talmannen vad Självmordslinjen, färdtjänsten, personlig assistans, Bris hjälptelefon, Glada Hudik-teatern, Cirkus Cirkör och Friends har gemensamt? Jo, de har alla varit projekt som startats med hjälp av Arvsfonden. Herr talman! Att målgruppen för fonden nu, i och med den föreslagna kommande lagändringen, utökas även till äldre personer är bra och viktigt. Som en varm anhängare av att stärka insatser för seniorer tycker vi att detta är välkommet. Det kan vara projekt som rör delaktighet, inflytande och årsrikas hälsa som ges stöd framöver. Herr talman! Det finns ett tillkännagivande där riksdagen skickar med till regeringen att se över att ytterligare bredda Allmänna arvsfondens uppdrag till att ge stöd till stiftelser och organisationer som erbjuder bostäder till hemlösa. Detta förslag kommer från en motion från Liberalerna, och det stöder vi moderater. Herr talman! Jag vill säga några ord om varför vi moderater tycker att det är extra viktigt och bra med tillkännagivandet om bostäder till hemlösa. Det finns en metod som kallas Bostad först, som bland annat Helsingborgs stad i min valkrets arbetar efter. Forskning visar att Bostad först leder till att färre är hemlösa och att andra bitar i livet faller på plats när man har en bostad, såsom att avsluta ett missbruk och att skapa en sysselsättning. Tyvärr är det bara lite drygt 20 kommuner som använder sig av metoden i dag. Moderaterna hoppas att fler kommuner kommer att börja arbeta i enlighet med de senaste forskningsrönen och därmed minska antalet personer som lever i hemlöshet och med all den utsatthet som det innebär. Att vi nu tar beslut om att regeringen ska se över att bredda fondens uppdrag innebär dock inte att det politiska ansvaret på något sätt minskar. Herr talman! Slutligen vill jag säga några ord om demokrativillkor. Ideella organisationers oberoende av politisk styrning är helt centralt för att de ska kunna fylla sin viktiga funktion. Men det betyder inte att civilsamhällets aktörer står utanför lagar, regler och normer som gäller för hela samhället. Tvärtom har civilsamhällets aktörer ett stort och viktigt förtroende att förvalta och vårda. Det gäller särskilt de aktörer som tar emot statligt stöd för sina verksamheter. Tidigare har antidemokratiska organisationer fått medel från fonden; det får aldrig hända igen. Betänk att det här är pengar som personer har slitit för att få ihop under ett helt liv. Då måste vi kunna vara garanten för att varenda krona kommer rätt. Därför tycker vi moderater att det är sorgligt att regeringen inte har infört ett lagstadgat demokrativillkor och att man är så saktfärdig i frågan. Herr talman! Jag yrkar därför bifall till reservation nummer 4 om demokrativillkor. Jag yrkar även bifall till utskottets förslag om tillkännagivande under punkt 6.

Herr talman! Vi har en proposition om Allmänna arvsfonden på vårt bord. Regeringen föreslår i propositionen att regelverket för Allmänna arvsfonden ska bli mer modernt. Syftet är att fonden även fortsättningsvis ska vara relevant och på ett rättssäkert sätt kunna förvalta arv efter personer som saknar arvsberättigade släktingar. Moderniseringen syftar till att lagen ska bli mer tydlig och lättöverskådlig för dem som berörs av den men också för de organisationer som kan söka medel ur fonden. Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2021. Herr talman! I stora delar välkomnar vi moderniseringen av regelverket i Allmänna arvsfonden. Vi ser dock en del brister i lagförslaget som vi anser bör åtgärdas. Vi anser att tillämpningen skulle fungera bättre om regeringens förslag hade innehållit de åtgärder som vi föreslår i vår följdmotion. Jag ska ta upp ett av våra förslag som är särskilt viktigt ur ett rättvise och jämlikhetsperspektiv. Herr talman! Vi anser att det är bra att man utvidgar Allmänna arvsfondens målgrupp till att omfatta även äldre personer. Den nya målgruppen kommer att öka såväl allmänhetens intresse som förtroendet för Allmänna arvsfonden. Man ska komma ihåg att fondens kapital har vuxit markant de senaste åren. Därmed finns det mer utrymme för att främja verksamheter till förmån för ytterligare målgrupper och därmed bidra till en positiv samhällsutveckling. Herr talman! Vi avstyrker dock regeringens förslag om att högst 10 procent av beslutade medel får fördelas till projekt för äldre personer. Vi delar därmed flera remissinstansers åsikt om att Arvsfondsdelegationen bör ha möjlighet att fördela mer medel om de bedömer att behovet av projekt för äldre personer och inkomna projektansökningar motiverar en höjning. Naturligtvis är det angeläget att projekt för nuvarande målgrupper inte trängs undan. Men att sätta en absolut gräns på 10 procent innebär att man inte tar hänsyn till behovet av projekt för äldre personer. Målgruppen för äldre får då också generellt lägre prioritet än nuvarande grupper. Det kan i så fall lätt uppfattas som att Allmänna arvsfondens målgrupper har olika värde och att de behandlas på olika sätt. Det skulle vara väldigt olyckligt. I förlängningen skulle det också kunna motverka den positiva inverkan som en ny målgrupp kan komma att ha på Allmänna arvsfondens verksamhet. Dessutom nämner utredningen uttryckligen att Arvsfondens ekonomi är sådan att något behov av att prioritera mellan angelägna ändamål inte längre är nödvändigt. Därför anser vi, herr talman, att Arvsfondsdelegationen bör ha möjlighet att fördela mer medel till projekt för äldre personer än de 10 procent som föreslås i lagförslaget. Herr talman! Till sist anser vi också att det bör upprättas en gemensam databas för bidragsgivande organisationer. Det skulle ge en bättre överblick över statens bidragsgivning till den civila sektorn. Jag yrkar bifall till vår reservation, nummer 1.

Herr talman! Allmänna arvsfonden är väldigt väl utnyttjade pengar som människor utan nära arvingar har lämnat efter sig. Om de visste hur pengarna har kommit att användas skulle de säkert vara väldigt nöjda över det. Arvsfonden fyller snart 100 år, och den har utvecklats över tid. Det jag vill ta upp är att det är drygt 20 år sedan som pensionärsorganisationerna i regeringens pensionärskommitté förde fram frågan om en vidgning av Arvsfondens område för att också bistå med pengar till projekt som berör årsrika personer. Då föll det inte i särskilt god jord, därför att det kanske skulle tränga ut projekt som gällde barn, ungdomar och människor med funktionsvariationer. Det som sedan hände var att pensionärsorganisationerna hela tiden upprepade sitt önskemål. Man fick pengar för en del projekt. Man kunde få pengar om det gällde årsrika människor med funktionsvariationer. Jag tror att det blev uppenbart för regeringen att det inte var en bra idé att bromsa en vidgning. Nu kommer vi dock att fatta beslut om en förnyelse av fonden med denna vidgning. Ann-Christin Ahlberg framförde tidigare förhoppningar om att pensionärsorganisationerna nu skulle börja komma in med projekt. Men de har ju idéer som har kläckts under dessa 20 år! De kommer, var så säker. Som liberal är jag också väldigt glad över tillkännagivandet om en vidgning till området hemlöshet. Visst har kommunerna ett ansvar, men kommunerna har även ansvar för äldreomsorgen och för barns och ungdomars väl och ve. Här handlar det dock om att hitta på nya vägar. Den civila sektorn kommer in som en väldigt viktig idégivare, motor, i utvecklingen. Hemlöshet är ett allvarligt problem, inte minst för människor med missbruksanamnes. Jag är därför glad över tillkännagivandet. Naturligtvis undgår kommunerna inte sitt ansvar när det gäller hemlöshet, äldreomsorg eller barns och ungdomars behov, men den civila sektorn kan med sin känsla och kunskap om hur det ser ut i verkligheten komma med nytänkande som kommer samhället till del.